Fru talman! Regeringens satsning på att stärka svensk polis fortsätter med oförminskad styrka. Vi är mitt uppe i en historisk satsning på Polismyndigheten som handlar om många miljarder, vassare verktyg och inte minst fler polisanställda, med målet 10 000 fler fram till 2024. Det är en viktig målsättning. Som ordförande i justitieutskottet är jag väldigt glad över att veta att det finns en bred förankring bland partierna i riksdagen bakom målet. Nu har vi kommit halvvägs, med över 5 000 fler anställda i Polismyndigheten sedan december 2015. I dag kommer vi att besluta om tre viktiga åtgärder för att förstärka skyddet av poliser och vissa andra anställda hos Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Vi inför en ny bestämmelse i polislagen som gör det möjligt för polisen att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Vi ändrar lagen om kvalificerad skyddsidentitet så att även civilanställda inom Polismyndigheten ska kunna få beslut om en sådan identitet, detta för att stärka polisens förmåga och förbättra säkerheten vid särskilt skyddsvärd verksamhet. Vi ändrar också i patientsäkerhetslagen i syfte att förbättra personskyddsverksamheten. Ändringen innebär att Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter om enskilda från hälso och sjukvården för allt personskyddsarbete som Säkerhetspolisen har ansvar för. Genom dessa åtgärderna tar vi ytterligare steg för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarskyddet för polisanställda. Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för polisanställda är en viktig del i arbetet för att höja attraktiviteten för polisyrket och andra anställningar inom polisen. Fru talman! Jag tror att vi i debatten från några av de efterföljande talarna kommer att få höra att precis alla andra förutom sossar och miljöpartister brinner för polisens arbetsmiljö och därför ger regeringen till känna att den ska ta fram ett underlag som belyser polisers utsatthet för brott och återkomma med förslag för att göra arbetsmiljön säkrare. Läser man propositionen och betänkandet framgår det dock med all tydlighet att frågan om polisens arbetsmiljö redan tidigare har uppmärksammats och att Polismyndigheten arbetar aktivt med dessa frågor. Dessutom bereds Blåljusutredningens slutbetänkande med bland annat förslag om att ge en myndighet i uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polismäns utsatthet för brott i tjänsteutövningen. Det saknas därför enligt vår mening anledning för riksdagen att göra några sådana tillkännagivanden. Det är bara att slå in redan öppna dörrar.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
Frau talman! I betänkandet vi debatterar nu behandlas regeringens proposition E tt förstärkt medarbetarskydd för polisanställda . Ett enigt utskott föreslår att propositionen ska bifallas. På flera punkter har dock regeringen inte tagit tillräcklig hänsyn till remissinstansernas synpunkter. Vi har därför en gemensam reservation med Kristdemokraterna där vi ställer oss bakom yrkande 1 och 2 i Kristdemokraternas följdmotion. Jag vill passa på att yrka bifall till reservation 2. Så som den föreslagna regleringen är utformad medges visitation av förhörspersoner endast vid förhör som äger rum i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler. Det menar vi är en orimlig begränsning. Förhör kan även äga rum på andra platser, till exempel i en polisbil i anslutning till att ett brott har begåtts. Att möjligheten att kroppsvisitera förhörspersoner begränsas till myndigheternas egna lokaler kan innebära att en del av de risker som från början föranledde förslagen i propositionen kvarstår. Visitationsrätten bör därför utvidgas till att gälla fler platser. Vi menar också att även andra myndigheter än Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska ha rätt att genomföra kroppsvisitationer av förhörspersoner. Det kan till exempel handla om andra brottsbekämpande myndigheter såsom Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen. Det bör då också vara möjligt för annan än just en polisman att genomföra kroppsvisitationen. Poliser i yttre tjänst verkar i en utsatt miljö. Det kan handla om utsatthet för våld i samband med ingripanden, men också om att poliser utsätts för olika former av hot och påtryckningar. Tidigt i lördags morse exploderade en handgranat i Uppsala i en trappuppgång där en polisman bor. Det är ett exempel på hur den accelererande gängbrottsligheten skärper allvaret ytterligare. Det är därför angeläget att polisers utsatthet för brott i tjänsteutövningen belyses och att regeringen återkommer med förslag som kan göra arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst säkrare. Det är därför glädjande att en, möjligtvis lite brokig, utskottsmajoritet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om just detta. Att Moderaterna stöder en motion från Vänsterpartiet inom justitieområdet hör inte till vanligheterna, men i dag händer det.

Fru talman! I dag debatteras propositionen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda . Det finns en stor enighet i utskottet om att detta är viktiga frågor som bör belysas med en bred enighet, något som illustreras av att flera av de reservationer som inkommit handlar om att utöka vad regeringen nu föreslår. Vi kan se i ett längre perspektiv. Vi kommer under nästa år att behandla många förslag för att förbättra situationen för Sveriges poliser. Det handlar om åtgärder som regeringen ännu inte har vidtagit. Fru talman! Gängkriminaliteten utgör i dag ett hot både mot samhället och mot dem som har till uppgift att lagföra kriminella. Prio ett är att det måste bli fler poliser för att vi bättre ska kunna bekämpa denna typ av kriminalitet. Om vi ska lyckas med detta behöver uppvärderingen av polisyrket fortsätta, främst i form av högre löner, så att fler stannar i yrket, fler lockas tillbaka och fler väljer att studera till polis. Men polisyrket lider av mycket mer än en historiskt dålig löneutveckling. Det handlar inte minst om polisers trygghet. Polisförbundet har gjort en undersökning som visar att hot och våld har blivit allt vanligare de senaste två åren. Våldet är mer utstuderat, och nästan var tionde polis uppger att deras yrke varit orsak till att närstående hotats. Det är i dag alltför enkelt att ta reda på information om poliser och deras familjemedlemmar. Polisers trygghet behöver sättas minst lika högt på den politiska agendan som målet om att det ska bli fler poliser. Det är politikers skyldighet att värna om dem som vi förväntar oss ska stå längst fram och göra jobbet. För att Polismyndigheten ska kunna fullfölja sitt uppdrag behöver poliser ges de verktyg som krävs. Staten ska se till att de som utför brott med omedelbar verkan tas bort från gatan. Det ska inte finns en tillstymmelse till utrymme för kompromisser. Regeringen har lagt fram propositionen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda . I den föreslås vissa förbättringar, men det är långt ifrån tillräckligt. Fru talman! Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit förenklingar för poliser. Det handlar om att bära vapen utanför tjänsten, om nolltolerans mot förolämpningar mot poliser, om att det ska vara enklare att få skyddade uppgifter och om att vara anonym i utredningar och rapporter som rör organiserad kriminalitet. Regeringen och dess företrädare i riksdagen har hittills inte sett behov av sådana åtgärder för poliser trygghet, men med tanke på den utveckling som vi ser i dag undrar jag om detta fortfarande är regeringens ståndpunkt. Det saknas även påtaglig handlingskraft från regeringen när det gäller tidigare tillkännagivanden. Exempelvis måste frågan om utökad kränkningsersättning leda till lagstiftning. Fru talman! Vänsterpartiet har i samband med denna proposition lagt fram ett förslag gällande att polisers utsatthet för brott behöver ses över och att arbetsmiljön behöver förbättras. Med grund i Vänsterpartiets förslag riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polisers utsatthet för brott och därefter återkomma med förslag på åtgärder för att göra arbetsmiljön säkrare för poliser, främst i yttre tjänst. Sverigedemokraterna stöder alltid bra förslag oavsett vilken partitillhörighet den som kommer med förslaget har. Jag hoppas att regeringen och övriga partier fortsättningsvis kommer att göra samma sak även gällande Sverigedemokraternas förslag. Det parti som utesluter ett samarbete med ett enskilt parti gör inte bara avsteg från att få till ett välfungerande parlamentariskt arbete. Det partiet gör även avsteg från ett demokratiskt arbete. Partitillhörigheten är då viktigare än att få till en förändring till det bättre. Ytterst handlar detta om respekt för demokratin. Kan vi gemensamt genomföra politiska förslag som är brett trygghetsskapande måste detta gå före partipolitiskt inbyggd misstro. Vi Sverigedemokrater är beredda att jobba förutsättningslöst för att ge alla hårt arbetande poliser en tryggare vardag. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sverige är på väg att tappa greppet om det eskalerande våldet, och för många av de kriminella har alla spärrar släppt. Ständigt möts vi av dessa nyheter: beskjutning, bomber, stenkastning, spottloskor, hot och våld. Poliser och brandkårs och ambulanspersonal får utstå oerhört många obegripliga påhopp. KD menar att insatserna för att bekämpa våldet måste bli tuffare. Straffet för att inneha vapen och bomber måste bli betydligt hårdare. Den som befattar sig med sådant förtjänar inte att röra sig fritt i samhället. Hårdare straff bör gälla även den som kastar sten på polisbilar eller ambulanser. Fru talman! Vi debatterar här och nu propositionen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda . Polisen är en viktig resurs för att säkerställa och upprätthålla tryggheten i vårt samhälle. Det är därför viktigt att samhället tydligt markerar att hot och våld mot poliser inte är acceptabelt, att lagstiftningen tydligt ger rättigheter till polisen att upprätthålla sin och andras säkerhet, att de som utövar hot och våld mot poliser lagförs samt att åtgärder genomförs för att polisers arbetsmiljö ska bli säkrare. Förslagen i propositionen går i rätt riktning. Det ska Socialdemokraterna och regeringen ha heder av. De har föreslagit tre åtgärder som bland annat ska förstärka skyddet för poliser och vissa andra anställda hos Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Men jag vill ändå lyfta ytterligare viktiga åtgärder kopplade till dagens proposition som behöver genomföras för att polismän ska känna sig säkrare under sitt arbete. Fru talman! I propositionen föreslås bland annat att en polisman i samband med förhör ska få kroppsvisitera förhörspersonen om förhöret hålls i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler. Kristdemokraterna delar den uppfattningen men förvånas över att regeringen inte tagit in de remissvar som lämnats av flera myndigheter, som säger att lagen är otillräcklig. Det är inte bara Säkerhetspolisen och Polismyndigheten som genomför förhör, och de sker inte alltid i deras lokaler. Tryggheten för anställda på myndigheter är av yttersta vikt, och hot och våld ökar. Ska ett fullgott medarbetarskydd finnas för alla anställda inom rättsvårdande myndigheter behöver visitationen utökas till betydligt fler myndigheter. Skatteverket, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten är några exempel. Inte minst för att det myndighetsgemensamma arbetet mot brott, som regeringen anser är viktigt, ska fungera så smärtfritt som möjligt behöver det vara möjligt att kroppsvisitera personer även i andra myndigheters lokaler. Och det behöver kunna utföras av annan personal än en polisman. Den föreslagna regleringen kan också hindra en polisman från att genomföra förhör i så nära anslutning till brottet som möjligt. Kan inte en visitation genomföras innan förhöret hålls i till exempel en polisbil kvarstår de risker som motiverar en lagändring från första början. Vi delar också Polismyndighetens uppfattning att det är en märklig konstruktion att en person som dyker upp för ett förhör kan vägra visitation och därmed avvika från förhöret och räknas som utebliven. Förhörstiden och skyldigheten att stanna kvar bör räknas från det att en person inställer sig i byggnaden i vilken förhöret ska hållas. Det ska också gå att med tvång visitera en förhörsperson. Kristdemokraterna föreslog riksdagsåret 2019/20 en ny lagstiftning, hindrande av rättvisa, som syftar till att komma åt den som saboterar polisutredningar på olika vis. Att inställa sig till förhör men vägra att visiteras bör kunna vara ytterligare något som skulle kunna falla inom ramen för en sådan lagstiftning. Utifrån det som jag nu har redogjort för vill jag yrka bifall till reservation 3. Fru talman! Vi delar majoritetens åsikt i utskottet och tillstyrker det tillkännagivande som anger att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polisers utsatthet för brott och därefter återkomma med förslag för att göra arbetsmiljön säkrare för poliser i yttre tjänst. Utifrån Kristdemokraternas motion och förslag, som jag tidigare redogjort för, vill jag som sagt yrka bifall till reservation 3, men jag vill också yrka bifall till tillkännagivandet från utskottet.

Fru talman! I denna kammare diskuterar vi ofta vägen fram till målet, men det finns flera svar på hur vi ska stärka tryggheten i samhället. En väldigt viktig del är att se till att de som jobbar med detta dagligen har de förutsättningar som krävs. Det förslag som läggs fram går ut på att stärka tryggheten för poliser. Fru talman! Hoten mot polisanställda har ökat de senaste åren. Enskilda polisers bostäder har angripits. Polishus har utsatts för sprängningar, och det har förekommit att förhörspersoner har burit vapen under förhör. Polisens medarbetarskydd och arbetsmiljö är inte bara viktigt för poliserna som jobbar, det är viktigt för hela samhället. För att poliser ska våga utföra sitt arbete och för att kunna behålla de anställda behövs en starkare trygghet. Fru talman! Vid förhör är ofta den som förhör ensam med förhörspersonen. Inför förhören är det av stor vikt att den som leder förhöret känner sig trygg i situationen för att förhöret ska kunna hållas på ett bra sätt. Att då inte ha möjlighet att göra en kroppsvisitering innan förhöret är en miss. Hur kan en känna sig trygg med en ovisshet hängande i rummet om att den som förhörs i själva verket bär vapen? Hur ska vi kunna garantera att förhörsledaren inte undviker att ställa vissa frågor med anledning av att hen känner sig orolig eller rädd för de konsekvenser som det kan leda till? Det är detta som vi i det här förslaget försöker rätta till genom att ge polisen möjlighet att kroppsvisitera innan förhören drar igång. Fru talman! En annan punkt handlar om kvalificerad skyddsidentitet, vilket betyder att fiktiva personuppgifter förs in i statliga handlingar och register. Syftet med det är framför allt att polisen ska kunna bedriva dolt spaningsarbete. Detta har tidigare varit begränsat till just poliser, men det är viktigt att också verksamhetsspecialister som ekonomer och psykologer som används för att exempelvis bedöma transaktioner eller göra bedömningssamtal kan omfattas av den här lagen. Fru talman! Detta förslag ger också Säkerhetspolisen möjlighet att ta del av information från hälso och sjukvården som bedömer hot mot exempelvis utländska statschefer, regeringschefer och statsråd på besök i Sverige. Lagen är skriven så att detta kan ske redan i dag, dock inte för utländska skyddspersoner. Det rör sig om enstaka fall, och uppgifter kommer att skyddas av Säkerhetspolisens starka sekretess. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Vi debatterar i dag något som kan tyckas vara en detalj i förhörsprocessen, nämligen rätten och möjligheten att kroppsvisitera. Vi vet dock alla här i kammaren att detta grundar sig i en konstitutionellt oerhört viktig fråga - polisers säkerhet. Det handlar om samhällets yttersta skydd mot kriminalitet som drabbar vårt samhälle och våra medborgare. Här får vi inte tveka. Låt oss innan jag talar vidare om själva förslagen i detta betänkande backa tillbaka till de situationer som uppstår när brotten sker. Även då är det otroligt viktigt att vi gör allt för att polisers säkerhet står i fokus. För en tid sedan debatterade och beslutade vi här i kammaren om ett antal åtgärder till skydd för blåljuspersonal. En del av dessa beslut ligger till grund för dagens betänkande. Vi behöver lagar som vi beslutade om då och som vi beslutar om i dag för att tydliggöra det allvar med vilket samhället ser på denna typ av brottslighet. Fru talman! Man kan undra vad det är som gör att vissa människor ger sig på blåljuspersonal. Kanske är det ett tecken på bristande tillit till samhället när även den som rycker ut för att rädda en människas liv anses representera en centralmakt som man inte litar på. Kanske vissa kan känna att de har så lite att förlora att även det som vi andra ser som väsentligt grundläggande saknar värde för dem. Kanske dessa går så långt att de också är beredda att begå våld mot poliser även i en förhörssituation. Kanske vissa inte förstår allvaret. Kanske vissa drivs av en lust att förstöra och skapa kaos. Bit för bit täpper vi till hålen för dessa kriminella, och vi gör det för att skydda våra polismän som skyddar våra medborgare. I andra länder har det gått mycket längre än i Sverige, inte minst inom Black lives matter-rörelsen. Det är vi medvetna om. Om grupper och människor känner sig så illa behandlade av polis och av samhället i stort måste vi möta det på flera sätt. Via lagstiftning är ett sätt. Ett samhälle som fungerar och skapar möjligheter för alla är en helt avgörande faktor. Fru talman! Centerpartiet menar att om man ska kunna säkra tryggheten hos personer som ska förhöra och kroppsvisitera måste det gå att göra oavsett vilket brott förhörspersonen är misstänkt för. Finns det skäl och omständigheter i varje enskilt fall som talar för kroppsvisitation ska det ske. Propositionen föreslår också att om förhörspersonen visar motstånd får visitationen genomföras med våld. Det är en genomgripande åtgärd som må vara ett av skälen till att möjligheten till beslut om utökad skyddsidentitet är nödvändig. Inte bara polismän medverkar vid förhören utan även andra personer och funktioner inom myndigheten. Dessa kan också behöva ett identitetsskydd. Jag vill också säga några ord om tillkännagivandet som utskottet riktar till regeringen. Ja - en utredare tittar i dag på frågan om polisers utsatthet för brott och hur det kan påverka enskilda poliser. Men Centerpartiet menar, liksom en majoritet i utskottet, att det här behöver breddas. En utredning ska inte enbart ligga till grund för bedömning om rätt till kränkningsersättning utan även hur polisens yttre arbetsmiljö ska förbättras liksom kanske miljön i polisers vardag när de inte är i tjänst. Fru talman! Det som hände i Uppsala i helgen får inte upprepas. En trolig hämndaktion, troligen av kriminella, ledde till en explosion i ett trapphus där en polis bor. Detta sätter enligt mig fingret på kärnan i tillkännagivandet. Vilka hot, våldsyttringar och hämndaktioner löper våra poliser risk att utsättas för? Hur åtgärdar vi det tillsammans, snabbt och effektivt? Som avrundning vill jag säga till er som lyssnar att vi inte kommer att tolerera att det här händer igen. Vi kommer inte att tolerera att poliser utsätts när de jobbar för vår säkerhet, vare sig i yttre tjänst, under förhör eller när de inte är i tjänst. Bit för bit kommer vi att täppa till dessa kryphål. I dag täpper vi till ett av dem.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
Fru talman! Det är till stor glädje för mig att justitieutskottet engagerar sig i arbetsmiljöfrågor och stöder Vänsterpartiets förslag om att trygga arbetsmiljön för poliser. Arbetsrätten och arbetsmiljön är oerhört viktiga frågor för Vänsterpartiet. Det får inte ske försämringar i anställningstryggheten. Det är där våra röda linjer går, och det vet regeringen. Vi kommer inte att acceptera att ni kör över facken och försämrar arbetsrätten. Vi i Vänsterpartiet kommer att stå upp för Sveriges alla anställda på alla arbetsplatser, oavsett om du är polis eller undersköterska. Fru talman! Polisen har ett ytterst påfrestande jobb, och det är väldigt viktigt att polisen får det skydd som behövs. Därför vill Vänsterpartiet och hela utskottet, utom regeringspartierna, se en utredning som belyser polisens utsatthet för brott i tjänsteutövningen och hur sådan brottslighet påverkar enskilda polisanställda. Polisen utgör en viktig del i upprätthållandet av rättsstaten, och det har stor betydelse att myndigheten är en attraktiv arbetsplats som tar väl hand om sina anställda. Tv-programmet Veckans brott tar i dag upp att situationen inte alls är bra hos polisen när det kommer till arbetsmiljön. Man tar upp att det finns massiva brister i hanteringen av sexbrott mot barn och att poliser saknar kunskap. Personalen går på knäna, och förundersökningar läggs ned för att det inte finns tillräckligt många bilder på utsatta barn. Över tusen ärenden om sexualbrott mot barn ligger på hög hos polisen för att det saknas personal och arbetsmiljön är för dålig. Omkring 200 av fallen beskrivs som prioriterade, vilket betyder att den misstänkte gärningsmannen tros aktivt leta efter barn eller ha tillgång till egna barn. Polisen behöver mer resurser, och det är tydligt. Här har regeringen misslyckats. Polisen måste också prioritera arbetsmiljön betydligt högre och se till att behålla erfaren personal som gör ett riktigt tungt arbete med att utreda barnpornografibrott. Här har polisen misslyckats. Det behövs betydligt större it-kompetens hos polisen, it-hjälpmedel och vidareutbildning. Det är allt det som polisregionerna vittnar om saknas i dag. Därför läggs barnpornografibrotten på hög eller förundersökningar läggs ned. Jag har lyft upp frågan många gånger, och jag gör det igen, nämligen att arbetsmiljön och it-miljön är avgörande. Polisen har ett ytterst svårt jobb. Det är komplext, svårt och utmanande. Många verkar tro att polisens arbete enbart handlar om att stoppa gängkriminella och skjutningar. När fokus läggs bara på våldsbrotten glöms andra brott bort. Det finns ingen motsättning i att poliser i yttre tjänst löper stor risk att utsättas för hot och våld både under ingripanden och efter i hämndsyfte, och där behövs åtgärder. Men då får inte poliser som arbetar i inre tjänst med att upptäcka sexualbrottslingar på internet glömmas bort eller nedprioriteras. Det är tyvärr det jag ser i dag, och det måste få en ändring. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Betänkandet skulle ha haft benämningen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda men med tillägget med mera. Vi behandlar ju två centrala men diametralt olika frågor. Låt mig börja med polisens arbetsmiljö. Vi i Liberalerna har genom vårt samarbete med regeringen sett till att det snart finns inte bara ett svenskt rekord i antalet polisanställda utan också ett svenskt rekord i antalet polisanställda per capita. Jag vill verkligen tacka de poliser som gör ett fantastiskt arbete, och jag välkomnar ytterligare 3 000 som just nu är i utbildningssystemet så att vi når den ökning av antalet poliser som är nödvändig. Det är också en avgörande fråga om arbetsmiljö. När vi frågar poliser vad de vill ha vill de ha fler kollegor. Arbetsmiljön råkar vara den svenska verkligheten. När vi frågar poliser vad de förväntar sig av sin arbetsmiljö lyfter de fram några saker. En är relevanta straff för grova livsstilskriminella. Människor som begår grova brott ska låsas in och inte kunna springa ut på gatan alldeles för fort. Rimliga straff för livsstilskriminella är en stark önskan. Vidare vill de ha rimliga häktningsregler så att människor som döms inte kan gå ut på gatan och begå nya brott medan de står i kö för att gå i fängelse. Det är också en stark önskan från Sveriges poliser. Poliser vill gärna att unga personer med problem möts av en mer relevant och ambitiös socialtjänst med tidigare och tydligare insatser så att ungarna inte ska förstöra sina egna och andras liv i rasande fart. Polisen vill också att unga personer som driver runt utan framtidshopp men med till synes evig fritid hamnar i jobb. Polisen vill vidare ha breda satsningar på missbrukarvården så att man slipper att gång på gång möta personer med enorma missbruksproblem som inte låses in förrän i värsta fall när det blir fråga om tvångsbehandling, som är fullt tillåtet enligt lagen om vård av missbrukare. Se bara på dessa rattfyllerister och drograttfyllerister som poliserna stoppar gång på gång. Vad händer? Inget straff. Det blir en månad eller kanske två månader och sedan är de ute igen - och snart kör de ihjäl en människa. Det är polisernas arbetsmiljö. För att inte tala om den psykiska ohälsan. Poliserna får åka skytteltrafik till diverse broar och järnvägsspår där människor är beredda att ta livet av sig. Dessa personer körs till sjukhuset, och fem timmar senare får poliserna åka till samma ställe igen och rädda samma person från ett nytt försök att ända sitt liv. Detta är den arbetsmiljö som vi verkligen borde göra något åt. Liberalerna bifaller att polisen inte bara ska få extensiva regler att visitera personer som är misstänkta för brott utan även förhörspersoner som hörs upplysningsvis om vad de vet om till exempel grov organiserad brottslighet. Det är ett viktigt steg för polisernas arbetsmiljö. Den andra frågan som också handlar om att möta den verklighet som finns gäller att fler personer ska få skyddsidentitet än bara poliser. Det är viktigt. Om det är något som behövs är det okonventionella metoder för att knäcka den grova organiserade brottsligheten. Vi öppnar i det här betänkandet en möjlighet för fler personer att få jobba med skyddsidentitet, det vill säga uppträda med ett helt annat alias för att kunna ta sig in i de miljöer som är helt nödvändiga att ta sig in i för att knäcka den grova brottsligheten; en arbetsmiljö för polisen, en livsmiljö för alla människor i landet. Det är ett stort steg, och jag är mycket glad att ett enigt utskott och en enig riksdag ställer sig bakom detta. Det är ett av de största stegen vi har tagit på mycket länge för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Herr talman! Det sista vi går vidare med är att hälso och sjukvårdspersonal ska ge information till Säkerhetspolisen. Det är inte självklart eftersom det kan innebära att färre personer söker sig till sjukvården för att få hjälp, men det är helt nödvändigt i fråga om människor med svåra vanföreställningar och andra som ägnar sig åt terrorism. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.